Herr talman! Den tekniska bevisningen får allt större betydelse vid rättegångar och utredningar. En fungerande forensisk organisation är därför grundläggande för en effektiv och rättssäker brottsbekämpning. Dagens betänkande och dagens debatt hänför sig till Riksrevisionens rapport angående polisens forensiska organisation. Rapporten ger både ris och ros. Glädjande nog bedöms laboratorieverksamheten på NFC, Nationellt forensiskt centrum, samt det arbete som utförs av kriminaltekniker och lokala brottsplatsundersökare runt om i landet hålla hög kvalitet. Problemet är dock att handläggningstiderna är alldeles för långa på NFC. Det orsakar fördröjda förundersökningar och ineffektiv resursanvändning i rättskedjan som helhet. Misstankar mot gärningsmän kan varken styrkas eller avskrivas, personer som häktats i väntan på svar från NFC släpps då bevisningen dröjer, tidsperioden mellan gripande och dom blir onödigt utdragen etcetera. Riksrevisionen pekar på tre orsaker till de långa handläggningstiderna på NFC: Det finns brister i beställningarna till myndigheten. NFC:s forensiker nödgas i stor utsträckning göra administrativa uppgifter i stället för att fokusera på huvuduppgifterna. NFC har under en tid haft stor personalomsättning. Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organi-sation Herr talman! Dessa brister måste åtgärdas snarast i syfte att få till en fungerande rättskedja och ett fungerande NFC. En samordning måste ske mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och NFC i syfte att samtliga myndigheter ska tala samma språk och göra rätt i sina beställningar. Forensiker på NFC måste ges utrymme att arbeta med de uppgifter de är specialiserade på, inte med administrativa uppgifter som med enkla grepp skulle kunna hanteras av annan personal. Den ordningen skulle med stor sannolikhet också få en direkt verkan på personalomsättningen på NFC. Fler skulle få en drägligare arbetssituation genom att få fokusera på rätt uppgifter. Med anledning av dessa brister har Alliansen lagt fram en följdmotion vari vi efterlyser att regeringen omedelbart vidtar konkreta åtgärder i syfte att komma till rätta med de av Riksrevisionen uppmärksammade problemen, som jag tidigare angivit. Regeringspartierna avstyrker vår följdmotion, vilket föranlett att vi därmed har fyra gemensamma reservationer från Alliansen. Självfallet stöder Moderaterna samtliga alliansreservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 2. Den reservationen, herr talman, berör en viktig aspekt som Riksrevisionen också lyfter upp i sin rapport, nämligen att brottsplatsundersökningar alltför ofta genomförs av ingripandepersonal i stället för speciellt utbildade kriminaltekniker. Med anledning av den poliskris som svensk polis befinner sig i, där antalet poliser nu underskrider 20 000, platser står tomma på polishögskolorna, avhoppen från samma utbildning är uppe i nästan 500 personer och såväl erfarna som nya poliser säger upp sig, finns helt enkelt inga kriminaltekniker att tillgå. Därmed nödgas ingripandepoliser genomföra brottsplatsundersökningar utan erforderlig utbildning, tid och utrustning. Här måste omedelbara åtgärder vidtas för att antingen anställa fler nya poliser eller ge befintliga poliser utbildning och rätt utrustning för att klara spårsäkring på en brottsplats. Det bästa kanske är båda delarna, men poängen är att något måste göras och att det måste göras nu. Herr talman! Regeringen har meddelat att den sedan tidigare gett Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få en snabbare forensisk process. Bra så! Jag kan dock konstatera att målet med en snabbare process inte nåtts ännu, och NFC har i enlighet med Riksrevisionens rapport också en del att arbeta med inom myndigheten. Vi behöver få till skyndsamma åtgärder, annars riskerar vår brottsbekämpning att bli ineffektiv och alltför tidskrävande, med negativa följder. Det är en utveckling som vi inte vill ha och som vi gemensamt måste arbeta hårt för att undvika. Herr talman! Moderaterna står som tidigare sagts bakom samtliga alliansreservationer, men jag yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation nr 2.

Herr talman! Ibland går det till så när man ska debattera att man förbereder sig noga. I mitt fall hade jag tänkt att jag skulle vara sist i en debatt efter allianspartierna, och jag hade därför förberett mig genom att tala om alla ledamöter i denna debatt. Nu visar det sig att det bara blev Anders Hansson och jag, även om jag ser att Patrick Reslow har tillkommit i efterhand.

Det är därför rapporten från Riksrevisionen är så bra och viktig, för den pekar tydligt på ett antal förbättringsmöjligheter i olika delar av den forensiska processen. Dessa processer är redan igång, vilket vi kan se i svaren från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Rapporten är inte helt färsk. Den lämnades till riksdagen redan i juni förra året, så det har hunnit passera ganska många månader. Därmed har det redan funnits möjligheter att vidta åtgärder. Polisen jobbar till exempel med just det som Anders Hansson pratade om, nämligen att kompetensutveckla den personal som är först på brottsplatsen och förse dem med den utrustning som de behöver för att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Beställartjänsten för dessa uppgifter hos polisen förbättras, och det pågår också olika samverkansprojekt, vilket framgår av betänkandet. Regeringen har lämnat ett utlåtande och påpekar att det har vidtagits åtgärder för att göra dessa förbättringar. Och i regleringsbrevet redan för 2017, alltså innan denna rapport kom, hade man uppdragit till polisen att helt enkelt förbättra denna verksamhet. Man kan i polisens verksamhetsberättelse för 2017 se vad som har gjorts. Inför denna debatt tittade jag lite grann i den. Där kan man se att ökningen av inkommande ärenden fortgick under året och att ärendena också blev mer komplexa än de har varit tidigare. Då förstår man att det tar lite längre tid än tidigare. Men produktionstakten ökade under hösten, och i december avslutades 522 ärenden per dag på NFC jämfört med 444 ärenden i genomsnitt per dag på hela året. Det är ändå ett mått på att någonting har hänt. När det gäller att undersöka vapen har handläggningstiden minskat från 147 dagar i genomsnitt under 2015 till 52 dagar 2017 tack vare nya arbetsmetoder. Det tycker jag också är ett bra mått på att när man jobbar med förbättringar går det att göra sådana. Trots det finns det en del obalanser kvar. Något som är viktigt är att NFC under förra året kunde anställa ytterligare 30 personer. Dessa personer kan inte gå i skarpt läge direkt, eftersom de behöver internutbildas under en tid precis som sker inom många andra yrken. Men man har alltså förstärkt bemanningen på NFC, vilket är väldigt bra. Rapporten innehöll inga direkta rekommendationer till regeringen, men regeringen anser att granskningen är ett viktigt bidrag när det gäller att utveckla denna verksamhet. Eftersom vi ser att det har vidtagits åtgärder i rapportens anda ser vi inte att det finns någon anledning att ställa sig bakom de motionsyrkanden som finns. Jag tittade på de mest aktuella siffror om NFC som jag kunde få fram. Då läste jag vad polisen skrev i ett nyhetsbrev som avser detta års första två månader. Under dessa två månader, jämfört med förra årets första två månader, har antalet inkomna ärenden ökat med 1 000. Det visar att det hela tiden blir fler och fler. Men antalet avslutade ärenden under de första två månaderna är 3 000 fler än förra året. Varför är det så? Jo, därför att man har tagit tag i de obalanser som finns, och man har avslutat en mängd olika ärenden som har legat under väldigt lång tid, som polisen själv skriver. Jag tycker att det är bra att vi nu har kommit någonstans i detta arbete som vi debatterar i dag. Det är naturligtvis viktigt att vi fortsätter att följa denna viktiga verksamhet och förvissar oss om att denna positiva trend håller i sig och att verksamheten blir precis så bra som vi vill ha den för att man i slutänden ska kunna lösa brott snabbare, vilket naturligtvis är målet. Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande.

Herr talman! Det blev drastiska förändringar på talarlistan, och det är väl bara en slump att detta sammanfaller med att Malmö Redhawks för tillfället spelar. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 5. Som vi har hört har Riksrevisionen granskat Polismyndighetens forensiska verksamhet. Syftet har varit att se om den är tillräckligt effektiv för att brott ska klaras upp. Resultatet av den granskningen är ganska nedslående. Det är långa handläggningstider som präglar verksamheten, och detta påverkar hela rättskedjan. Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organi-sation Man har lyft fram ett antal orsaker till detta. Det är bland annat brister i beställningar, det är för lite administrativ personal och det är stor personalomsättning. Just detta att det är för lite administrativ personal är kanske det som är mest bekymmersamt. Sverigedemokraterna menar att det behövs en översyn av budgeten för Nationellt forensiskt centrum. Syftet är att personalstyrkan ska utökas men också att arbetsuppgifterna ska renodlas, så att personalen inte används för uppgifter som de inte ska sysselsätta sig med. Vi är därför positiva till de rekommendationer som Riksrevisionen för fram i granskningen. Men vi vill också att de får rejält genomslag. Därför efterlyser vi en utvärdering efter ett år, för att man ska se att rekommendationerna verkligen får effekt.